Fru talman! För att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar som kan utgöra ett hot mot samhället har riksdagen beslutat om hur smittskyddet skall organiseras och vilka skyldigheter den enskilde som lider av eller misstänker sig ha någon smittsam sjukdom har. Det är regeringen som bestämmer vilka sjukdomar som skall omfattas av smittskyddslagen. Regeringen har den 5 september i år beslutat att infektion av HTLV-III-viruset skall klassas som venerisk sjukdom. Nu har vi alla insett vilken stor fara, förmodligen den största i vår tid, som HTLV-III-viruset utgör. Från andra länders erfarenheter vet vi också att antalet personer med utvecklad aids under de närmaste åren kommer att fördubblas var åttonde månad, oavsett vad vi nu gör, beroende på den långa inkubationstiden. Det råder inga delade meningar om att vi omedelbart måste sätta in effektiva förebyggande åtgärder för att på sikt förhindra ytterligare smittspridning, men vi är inte överens om vilka åtgärder som verkligen har effekt.

Vi i vpk motsätter oss inte något av dessa förslag. Att man slopar 26 § hälsar vi t.ex. med den största tillfredsställelse. Men vi tror inte att de här åtgärderna, som ändå är att hänföra till de traditionella smittskyddsvägarna, är effektiva och framkomliga när det gäller aids. Smittskyddslagen möjliggör en del mycket kvalificerade ingripanden i människors personliga och rättsliga förhållanden, och aids kan komma att medföra ytterligare ingripanden i de här avseendena. Av debatten har framgått att ansvariga beslutsfattare och myndigheter inte är främmande för den tanken. Det finns situationer när den enskildes frihet måste stå tillbaka för de mångas frihet. I klartext menar jag med det ”friheten” att prostituera sig och friheten att köpa de prostituerades tjänster. Men om vi nu verkligen skall kunna hejda smittspridningen, måste vi också vara öppna för åtgärder på den motsatta sidan. Att stelbent hänvisa till gällande lagar och förordningar kan motverka uppsatta mål, i det här fallet att hejda smittspridningen. Det viktigaste just nu måste vara att de människor som har en grundad anledning att befara att de är smittade uppsöker sjukvården för test och rådgivning. När det gäller dem som har denna misstanke, vilar hela ansvaret på den enskilde. Endast den som blir namngiven i samband med att en redan smittad anger sina sexuella kontakter kan uppmanas att undersöka sig och sedan ställas under smittskyddslagens eventuella tvångsbestämmelser. 75-80 90 av de nu smittade hör till gruppen homosexuella och bisexuella män. Med tanke på att det bara är sex år sedan den gruppen av sjukvården betraktades som mentalt rubbade, kan vi kanske förstå att homosexuella och bisexuella män inte har riktigt samma förtroende för sjukvården som vi andra har.

Om man däremot har en så att säga ogrundad oro — man har fått brev från Afrika, tvättar i samma tvättstuga som homosexuella eller har badat i simbassänger där homosexuella har badat — är det nog inte så svårt att gå till vårdcentralen och tala om vem man är och vad man har råkat ut för. Men det är de andra fallen som är de viktiga. För att vi skall kunna nå den här gruppen måste det finnas en möjlighet till test anonymt. Men förslaget om anonyma test avvisas av utskottet. Visserligen säger utskottet vänligt att man har förståelse för de synpunkter som vi har fört fram och som föranlett detta krav, men man hänvisar till den nya patientjournallagen, som inte ger utrymme för anonymitet i sjukvården. Jag känner att det är rätt svårt att i ord som skulle godkännas av talmannen uttrycka den upprördhet som jag känner inför den här rigida hållningen. Som jag har sagt tidigare kan man tänka sig att skärpa tvångsåtgärderna. Men om en uppmjukning av stiftade lagar kanske skulle ha större effekt, då vill man inte vara lika tillmötesgående, utan då är det bara stopp, med hänvisning till gällande lagar och förordningar. Jag vet inte heller om det är riktigt tillåtet att uppmana till det som brukar kallas civil olydnad, men jag känner mig så uppgiven inför den här stelbentheten att jag tror att detta är det enda verkningsfulla i det här fallet. Jag tror nämligen att det skulle vara oerhört olyckligt om de möjligheter som finns i dag — med nuvarande patientjournallag — att utföra anonyma test skulle upphöra vid årsskiftet, när den nya patientjournallagen träder i kraft. Då kommer mycket av smittskyddsarbetet att omintetgöras. Och det har visat sig både i Göteborg och i Helsingfors — sedan smittskyddslagen började tillämpas på aids i november — att antalet som självmant sökt HTLV-III-test har minskat. Rädslan att hamna i ett register spelar givetvis en avgörande roll. Vi yrkar därför att regeringen snarast lägger fram förslag, så att det blir möjligt att anonymt få HTLV-III-test utfört. Om det sedan skulle visa sig att testet är positivt kommer saken i ett annat läge, och jag tror inte att det då — med ett personligt samtal mellan läkaren och den drabbade — kommer att vara några svårigheter att få patienten att inse att det är svårt att i det läget behålla anonymiteten. För att ett omhändertagande av HTLV-III-positiva skall bli meningsfullt krävs att sjukvårdspersonalen har kunskaper utöver de rent medicinska. Den största gruppen drabbade är homosexuella och bisexuella män, och generellt sett är våra kunskaper om deras psykosociala situation ringa. Det gäller även sjukvårdspersonalen. Jag kan bara uppmana riksdagens ledamöter att läsa det informationsmaterial som de homosexuellas egna förbund har tagit fram. Vi ser alla att det är ett sätt att leva som vi andra vet mycket litet om. Det görs stora insatser från samhällets sida för att informera om aids. Men tonvikten är hela tiden lagd på det rent medicinska och på hygienen. Detta kan vara nog så viktigt, men om vårdpersonalen saknar kunskaper om vilka förhållanden och värderingar som gäller för homosexuella som grupp, då kan man inte skapa det förtroendefulla samarbete som ändå är det viktigaste för att vi skall lyckas. När det gäller information och stöd till homosexuella och bisexuella män råder det inget tvivel om att det är deras egen organisation som har de bästa förutsättningarna att skapa den förtroendefulla kontakten. RFSL behöver därför omedelbart ekonomiska resurser. Det finns inte tid att vänta på regeringens förslag med anledning av utredningen om de homosexuellas situation i samhället. Några åtgärder som resultat av den kommande propositionen i det ärendet kan vi knappast räkna med före 1987, och så länge kan vi inte vänta. Möjligheten att kvarhålla någon på sjukhus intill dess att risk för smittspridning inte längre föreligger är väsentligen riktad mot injicerande narkomaner och prostituerade. Men vad som skall ske med den intagne under den s.k. förvaringstiden framstår för mig som ganska oklart. Det framgår inte heller av propositionen eller utskottsbetänkandet av vem och på vilket sätt det skall avgöras om risk för smittspridning inte längre föreligger. Det har också landstingspolitiker påpekat. Inom det område där jag verkar ligger Roslagstulls sjukhus, som förmodligen kan tänkas bli aktuellt för förvaring av denna typ av patienter. Med hänsyn till dessa intressen är det mycket viktigt att vi får klarlagt hur det hela skall fungera i praktiken. Vad skall vårdpersonalen ha för roll? Skall den vara vårdpersonal eller fångvaktare? Vad skall ske med de intagna under den s.k. förvaringstiden? För att narkomaner och prostituerade skall kunna bli motiverade att följa föreskrifter måste deras destruktiva levnadsmönster brytas. Skall man kunna göra det, krävs det ett omfattande socialt stöd och en behandling helt utanför den medicinska delen. Om man förbiser de sociala åtgärderna, vilka är helt avgörande för smittspridningen, återstår inget annat än en livslång förvaring. Det viktigaste nu, fru talman, är att alla som har god grund för sin misstanke att de är smittade låter undersöka sig och därmed personligen får råd. Förtroendet för läkaren och sjukvården har därvidlag den allra största betydelse. Om inte sjukvården lyckas skapa ett förtroendefullt samarbete med patienterna, minskas förutsättningarna att hindra smittspridning. Läkarnas möjligheter att kontrollera att föreskrifterna efterlevs är små — det vet vi. Läkarna kan inte följa folk i hemmen eller runt om på stan. Läkarna kan inte stå i garderoberna hemma hos folk. Om vi som politiker låtsas något annat, vältrar vi över ett helt omöjligt ansvar på läkarna. Det är nog ett ansvar som läkarna inte är så förtjusta i att få. Avslutningsvis, fru talman, vill jag betona att aids inte bara är ett medicinskt problem. Det är också ett socialt problem. Det kan därför inte vara rimligt att sjukvårdshuvudmännen utan nya resurser skall svara för hela den ökning av kostnaderna som aids medför. Sjukdomens sociala samband gör att Helsingforss läns landsting blir extra hårt drabbat. I år får vi anslå 15 milj.kr. utöver redan budgeterade medel till förstärkningar inom vården. Nästa år räknar vi med att den kostnaden blir 45 miljoner. Det är alltså bara förstärkningar och säger ingenting om den egentliga vårdkostnaden för varje konstaterat aidsfall. Man har gjort en beräkning att varje fall kostar ungefär 0,5 milj.kr. Jag förutsätter att regeringen beaktar detta. Det kan inte bara vara sjukvårdshuvudmännens ansvar att stå för hela kostnaden. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i detta betänkande.

Fru talman! Arbetet mot aids är en kamp mot klockan. Vi vet i dag mycket om hur farsoten sprids, och vi vet att den i de allra flesta fall är dödlig. Men vi vet inte hur den skall botas. Från länder som Zaire i tropiska Afrika och Haiti och från vissa delar av USA, där det finns många fall av aids, fortplantar sig denna ytterst allvarliga sjukdom till praktiskt taget alla delar av världen. Vi vet att det sker en regelmässig tillväxt som är mycket svår att hejda på kort sikt. Vi måste från svensk sida delta oerhört energiskt i ansträngningarna att motverka aids på ett globalt plan. Vårt forskningsbiståndsorgan SAREC beviljade häromveckan 1 milj.kr. för arbete inom Världshälsoorganisationen. Det finns med all säkerhet utrymme för mycket större svenska satsningar i den världsomspännande kampen mot aids. Men självfallet måste vi framför allt arbeta inom Sverige på alla nivåer: på riksplanet, inom landstingen och i kommunerna. Det arbetet har också kommit i gång. Det görs en hel del, men oerhört mycket återstår att göra. Regeringen bedriver sitt arbete bl.a. genom den s.k. aidsdelegationen, där Gertrud Sigurdsen är ordförande. I den delegationen har värdefulla initiativ tagits. Det som bekymrar mig något är emellertid att delegationen misstänkt mycket påminner om en statlig utredning som sammanträder kanske någon gång per månad, när vi skulle behöva mer av en generalstab som dag för dag organiserade arbetet och insatserna mot aids. Socialutskottet redovisar i sitt betänkande en hel del åtgärder som pågår. På papperet ser det ganska bra ut. Men låt mig peka på några områden där jag tror att avsevärt större insatser behövs. Det krävs större insatser för att hejda smittan mellan och från narkomaner och för att spåra upp och ta hand om smittbärare, men också för att förhindra att smittan sprids mellan sjuka och friska narkomaner. Vi vet hur smittan sprids. Det är framför allt genom orena sprutor och kanyler som används av flera olika personer. I Sverige har vi sedan 17 år tillbaka ett förbud mot att sälja sprutor och kanyler, och nu kräver allt flera infektionsläkare att förbudet skall upphävas. Förslaget är inte okontroversiellt. Många som arbetar inom narkomanvården menar att det vore att ta ett steg tillbaka att åter göra sprutor och kanyler fritt tillgängliga på apoteken, men jag tror att vi måste lyssna med stort allvar på vad infektionsläkarna säger. Jag skulle gärna vilja fråga Gertrud Sigurdsen om regeringen och aidsdelegationen har övervägt frågan om att upphäva det förbud som vi har sedan 17 år tillbaka genom socialstyrelsens cirkulär. Ett annat område där jag tror det behövs avsevärt större insatser är upplysningen bland berörda yrkesgrupper. Det går knappast en dag utan att man kan läsa i tidningarna att det råder mycket stark oro inom olika grupper — hos polisen, bland bilskrotarna, bland folk inom sjukvården och inom skolan. Allra senast fick vi i dag på morgonen veta att oron finns också inom flygbolaget SAS. Oron bygger lyckligtvis i mycket stor utsträckning på missförstånd om hur smittan sprids. Man befarar att den sprids genom enkel beröring, man befarar att den sprids genom kontakter, man tror att den sprids i luften och vattnet. Man vet inte att allt vi hittills fått lära oss om aids mycket entydigt visar att det är överföring genom blod och överföring vid sexuellt umgänge som leder till spridning av aids. Jag tror att det är oerhört viktigt att upplysningen kommer i gång och blir mycket mer intensiv.

Jag skulle vilja som en andra fråga till statsrådet Sigurdsen ställa spörsmålet: Är statsrådet nöjd med omfattningen och tempot i denna upplysningsverksamhet? Vi vet att det har kommit i gång en hel del upplysning. Det finns informationsmaterial som är producerat. Det finns kampanjer som är planerade. Men är tempot och omfattningen tillräckliga, när vi praktiskt taget varje dag kan läsa om hur olika yrkesgrupper är oroliga och vi samtidigt vet att mycket av den oron är obefogad? Låt mig sedan gå in på utskottets förslag. Vi yrkar för det första bifall till propositionen, som går ut på att upphäva straffbestämmelsen i smittskyddslagen. Detta är en konsekvens av att regeringen har klassificerat aids som en venerisk sjukdom. Vi tar för det andra ett eget initiativ, ett utskottsinitiativ, till förändring av smittskyddslagen. Vi har under behandlingen blivit uppmärksammade på att det råder olika meningar om lagligheten i att kvarhålla en patient som inte är beredd att ta konsekvenserna av sin sjukdom och uppträda ansvarsfullt, dvs. i praktiken att avhålla sig från sådant sexuellt umgänge som leder till att smittan sprids. Det klargörs genom den ändring som utskottet föreslår att en patient som har en smittsam sjukdom är skyldig att underkasta sig provtagning, behandling och vid behov isolering. Detta är en allvarlig inskränkning i den — Prot. 1985/86:33 enskildes integritet, och socialutskottet har därför remitterat förslaget till 21 november 1985 lagrådet. Det är viktigt att så alltid sker. Jag skulle vilja tillfoga att vi gärna såg att regeringen också alltid ansåg det viktigt att så skedde när det gäller lagar av den typen. Lagrådets besked var att denna ändring var acceptabel. Samtidigt påpekade lagrådet att smittskyddslagen som den är skriven är en lag med många brister. Man underströk vikten av att den lagen ersattes med en bättre genomtänkt, bättre formulerad och mera tidsenlig lag. Vpk har väckt en motion och följt upp den motionen genom några reservationer. Vi tycker att två av deras yrkanden, reservationerna 2 och 4, i stort sett slår in öppna dörrar. Det handlar om att påpeka för regeringen saker som regeringen och alla andra vet, områden där ansträngningar är i gång. Reservation 3 handlar om stöd över budgeten till RFSL. Vi är helt på det klara med att RFSL har gjort och gör mycket värdefulla insatser. Förbundet har fått stöd via socialstyrelsen. Vi är övertygade om att förbundet även i framtiden har en viktig uppgift, men vi ser inte någon poäng i att kanalisera ett stöd till de insatserna direkt via budgeten. Vpk:s första reservation handlar om anonym provtagning, och utskottet har avsevärt större förståelse för den tanken. Detta förslag går tvärtemot vad riksdagen i stor enighet fattade beslut om så sent som i våras, när man antog patientjournalslagen. Då sade man att all vård, därmed inberäknat provtagning, skall dokumenteras i patientjournal. Nu sägs det i motionen och reservationen att det finns speciella skäl — Margé Ingvardsson sade det också här — för att man ändå bör tillåta anonym provtagning för just den här sjukdomen. Jag tror att det finns mycket goda skäl för det. Det finns ju alldeles uppenbart en oro hos många människor för att deras homosexualitet eller deras samröre med prostituerade, eller vad det nu kan vara, skall röjas genom en sådan provtagning. Jag tror därför att det finns betydande skäl att överväga om man inte bör göra undantag från den lag som riksdagen antog sent i våras, med vpk:s stöd. Utskottet har dock inte haft möjlighet att tränga in i frågan så noga att det nu kunde ställa sig bakom ett sådant förslag. Däremot hoppas jag att aidsdelegationen och regeringen överväger den här frågan och kommer tillbaka till riksdagen, om det anses att det finns behov av en förändring. Det är ju alldeles klart att det finns sakliga skäl bakom de tankar som framförs i vpk-reservationen. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till utskottets hemställan och avslag på vpk:s reservationer.

Fru talman! Jag måste erkänna att jag blev något konfunderad när jag hörde socialutskottets ordförande plädera för propositionen. Han började med att säga att de förslag till åtgärder mot aids som vi nu har att besluta om ser bra ut på papperet, men i själva verket innehåller de kanske inte så mycket substans. Sedan nämner Daniel Tarschys ett par områden där han tycker att man skulle förstärka åtgärderna. Han nämnde narkomanerna och 1 behovet av att spåra upp smittbärare. Från talarstolen kastade han även fram ett förslag om fria sprutor till narkomaner. Men ett utskottsbetänkande är resultatet av en proposition. Inga andra partier än vpk har avgett några motioner i anslutning till den här propositionen. Inga andra partier har i utskottet haft någon annan uppfattning än den som propositionen gav uttryck för, och man har alltså icke heller avlämnat några reservationer. Då kan vi fråga oss vad de förslag är värda som Daniel Tarschys lägger fram här från talarstolen. Den undran kvarstår också när det gäller vår reservation 1 om anonymitet, som Daniel Tarschys senkommet anmäler en viss anslutning till. Det är klart att jag tycker att det är väldigt bra att socialutskottets ordförande här i talarstolen säger att det finns uppenbara skäl att gå med på anonymitet. Men frågan är ju vad det är värt. Det hade varit bättre om detta hade uttryckts i utskottet, medan det fanns en möjlighet att påverka skrivningen. Nu kvarstår bara att folkpartiet, och helst även andra partier, stöder vår reservation 1 för att det skall bli möjligt med anonym provtagning.

Fru talman! Jag har inte alls, Margö Ingvardsson, från talarstolen framfört några nya förslag. Jag har tagit upp en del frågor kring aidskomplexet och därvidlag ställt några frågor till socialministern. Vi får väl se om hon svarar på dem. Vad sedan gäller reservation 1 är förhållandet det att vpk har produktutvecklat sitt förslag något från motionen till reservationen. När vi i utskottet studerade motionen fanns där inte någon som helst antydan om att en person som tar ett anonymt prov skulle tvingas röja sin anonymitet om provet visade ett positivt resultat. Den punkten har lagts till i reservationen, och det gör genast förslaget mera rimligt. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt första anförande, nämligen att utskottet inte har haft tillfälle att tränga djupare in i den här frågan. Vi uttalar i betänkandet — det går att läsa innantill — förståelse för tanken på anonym provtagning, och jag framför som min uppfattnig, som jag tror delas av utskottets ledamöter i övrigt, att det är angeläget att vi fortsätter att fundera på den frågan. Jag hoppas att aidsdelegationen gör det, eftersom det är uppenbart att det finns ett behov av en anonym provtagning. Frågan om hur det skall kunna jämkas samman med den lag som riksdagen enhälligt, med vpk:s stöd, antog så sent som i maj i år behöver utredas vidare — utskottet har inte kunnat tackla den frågan vid behandlingen av vpk:s motion.
Fru talman! Jag vill bara klargöra att det i vår reservation 1 inte görs någon avvikelse från den ursprungliga motionen. För den som vet hur sjukvården fungerar är det självklart att det går att ha anonymitet vid provtagning. Om provet sedan visar sig vara positivt kommer anonymiteten emellertid i ett annat läge. Vi har också anslutit oss till att aids och HTLV-III-infektion skall klassas som venerisk sjukdom — det ligger i sakens natur. Eftersom jag vid utskottsbehandlingen förstod att detta inte var riktigt klarlagt, förtydligade vi det i reservationen. När det sedan gäller huruvida man kan göra uppmjukningar i pa = Prot. 1985/86:33 tientjournallagen tycker jag att det är självklart i detta läge. När vi antogden 21 november 1985 nya patientjournallagen i våras levde vi i lycklig okunnighet om vad ääds Z—G GAH. skulle medföra. När vi nu har fått de kunskaperna måste vi dra konsekvensen av detta och, även om det innebär en prestigeförlust, ändra de lagar som vi tidigare har fattat beslut om.

Fru talman! Den diskussion som har förts här ger tillsammans med behandlingen i utskottet ett alldeles klart besked om att utvecklingen av aids är sådan att vi inte riktigt känner till den eller har kontroll över den. Vi har under utskottsbehandlingen gjort vissa förtydliganden av smittskyddslagen — inte förändringar, som utskottets ordförande sade — när det gäller möjligheten att kvarhålla en smittad på sjukhus. Vi inväntar nu en ny smittskyddslag, och vi säger i utskottet att vi vill att den skall komma så fort som möjligt. Den remissbehandlas nu, och med den apparat som alla propositioner omfattas av kommer det att ta viss tid. Utskottet vill emellertid stryka under hur viktigt det är att vi snarast får en ny smittskyddslag, vilket också lagrådet har sagt. Vi står alltså inför en ny sjukdom, som knappast har diskuterats i något större sammanhang här i riksdagen. För bara ett par år sedan var det många som inte hade någon aning om vad aids var. Frågan har nu aktualiserats, både av opinionen och på högsta plan. Det har tillsatts en aidsdelegation. Regeringen arbetar oavbrutet med frågan, socialstyrelsen är inkopplad och det pågår en ständig diskussion. Vi ser faran framför oss: en fördubbling av antalet fall var åttonde månad. Det är bara att räkna framåt i tiden — hittills har det varit 20 dödsfall i Sverige —- för att förstå vad det hela innebär. Vi har också fått del av internationellt material, som på sina håll redovisar betydligt högre sjukdomstal än i Sverige. Utvecklingen följer, i varje fall hittills, samma linje — det sker en fördubbling av dödligheten på mindre än ett år. Först under den allra senaste tiden har vi satt in åtgärder med all den kraft som kan åstadkommas. Vi hoppas och tror att man skall klara problemet, och hitta ett vaccin, så att människor kan botas. Aids är nu klassad som venerisk sjukdom. Detta förändrar naturligtvis situationen betydligt, och bl.a. kommer frågan om anonymiteten in i bilden. Jag vill som utskottets vice ordförande inte ge något på hand därvidlag. Jag tycker att det vi skrivit i betänkandet kan vara tillräckligt. Men jag understryker samtidigt vad jag tidigare sagt, nämligen att det sker en ständig utveckling och att man inte från den ena dagen till den andra riktigt kan säga vilka åtgärder vi måste vidta. Låt mig emellertid till vpk säga: Är det inte litet farligt att driva åsikten, att det inte finns någon anonymitet, att det är omöjligt att skydda personer och att det hela blir offentligt när vederbörande går till en läkare? Att ge allmänheten detta intryck kan lätt få en verkan som är motsatt den man avser. Socialstyrelsen har ju framhållit att identitetsbeteckningen kan kodas vid provtagningen, och sedan föreligger det en sekretess utåt som skall vara 13 obruten. Vidare måste det finnas ett förtroende mellan den enskilde och läkaren. Vi får inte heller bortse från att det är möjligt att vända sig till ett annat sjukhus än det som ligger allra närmast. Provtagningen kan ju göras på ett annat ställe. Vi har i utskottsbetänkandet understrukit detta med kodningen och detta med sekretessen utåt. Får jag innan jag slutar ta upp en fråga som jag tycker är mycket viktig, nämligen frågan om smittvägarna. Vi möter här en väldig rädsla. Utskottsordföranden har ju också påpekat att dagspressen ständigt redovisar uttryck för denna rädsla. I dagens tidningar står det om att det funnits rädsla för att ta med en aidspatient på flygplan. Det bör då understrykas vad som skrivits i propositionen — jag förmodar att socialministern kommer att ta upp detta i sitt anförande: ”Dödligheten i sjukdomen är mycket hög men smittsamheten är förhållandevis låg och sjukdomen fordrar särskilda smittvägar, t.ex. sexuellt umgänge. Vid vanliga sociala kontakter smittar den inte alls.” Detta skrevs för några veckor sedan, och jag har mig inte bekant att det kommit fram något som talar emot det.

Med dessa ord vill jag tillstyrka utskottets hemställan och avstyrka vpk:s motioner. Jag antar att vpk närmast vill poängtera att detta är en stor och viktig fråga, men jag tycker att det knappast är nödvändigt av vpk. Frågan är uppe till behandling i allra högsta instans. Det arbetas faktiskt med den dag och natt.
Fru talman! Evert Svensson tog upp frågan huruvida vi i vpk skapar oro eller inte genom att kräva anonymitetsskydd. Vi har lagt fram vårt förslag för att skapa en bättre förutsättning för att människor skall känna förtroende. Det handlar inte om anonymiteten inom sjukvården i stort. Vi vet att sjukvårdspersonalen är bunden av sekretess. Det gäller alltså bara att man inför den behandlande läkaren slipper uppge sin identitet vid provtagningen. Det visar sig att det är oerhört viktigt. Redan nu kan vi märka en nedgång i antalet personer som söker frivilligt test. Vårt förslag är alltså framlagt för att undanröja orsakerna till oro hos människor.
Fru talman! Margö Ingvardsson, vore det då inte bättre att understryka vad utskottet säger på denna punkt, nämligen att anonymiteten är skyddad?
Fru talman! Det är just på grund av vad som står i utskottsbetänkandet som vi har skrivit vår reservation. Det står nämligen att den nya patientjournallagen icke ger utrymme för anonymitet i sjukvården. Det är därför vi tycker det är så oerhört viktigt att vi får anslutning till reservation 1 i detta betänkande.

Fru talman! Synen på sjukdomen aids och riskerna har varit föremål för diskussion tidigare, och jag kan instämma i vad som sagts. Vi är alla medvetna om att detta är en allvarlig sjukdom. Det är därför vi för denna debatt, och det är också därför som de åtgärder vi föreslår kommer att vidtas. Det besvärliga i detta sammanhang är osäkerheten — osäkerheten om vilken väg som är den mest effektiva och vilka effekter de olika förslagen får. Det förslag som nu ligger inom ramen för socialutskottets betänkande är en avvägning som gjorts. Vi har bedömt att detta är ett steg i rätt riktning för att komma till rätta med sjukdomen och för att förhindra fortsatt spridning i så stor utsträckning som detta är möjligt. Jag skulle vilja understryka nödvändigheten av att regeringen, sedan beslutet är fattat, verkligen intensivt följer denna fråga dag för dag och kontrollerar effekten av de åtgärder som är föreslagna. Egentligen är det kanske inte nödvändigt att göra ett sådant påpekande därför att det är självklart, men jag vill ändå understryka det därför att vi för en ständig kamp med tiden. Fram till dess att regeringen i proposition lägger fram en ny smittskyddslag i riksdagen är det viktigt att vi får en redovisning av de effekter som det här beslutet och tidigare fattade beslut har fått. På så vis har vi möjlighet att fortsätta med uppföljningsarbetet och åtgärderna i väntan på en kommande lagstiftning. Jag vill också peka på att det kanske kan bli nödvändigt att se över även annan lagstiftning. Vi arbetar för närvarande i socialberedningen med LVM, lagen om vård av missbrukare, och det är alldeles klart att man måste ha med aidsproblemet i samband med de bedömningar som måste göras vid en översyn av denna lagstiftning. Vi kan inte slå oss till ro utan måste på alla områden se till att vi kan begränsa de risker som är förenade med aidssjukdomen. Jag tror vidare att det är nödvändigt och angeläget att intensifiera informationen till riskgrupperna, så att dessa verkligen blir medvetna om riskerna. Kanske har vi vidare i framtiden också — möjligen inom en ganska snar framtid — anledning att med tanke på riskgrupperna narkomaner och prostituerade se över lagstiftning även vid sidan av LVM och sjukvårdslagstiftningen. Jag vill också peka på nödvändigheten av att undanröja hinder inom vården. Om vi ser på vårdsektorn i stort finner vi nämligen att aidsproblemet har skapat helt nya frågeställningar inom sjukvården, inom missbrukarvården och även inom kriminalvården. Vi måste analysera dessa frågeställningar och se till att det finns förutsättningar och resurser för att klara de problem som uppkommer. Också den kurativa vården inom socialtjänsten kommer att ställas inför helt nya problem och frågeställningar i samband med de olika sjukdomstillstånd som det gäller. Jag vill, fru talman, peka på en annan viktig fråga, nämligen att olika personalkategorier i samband med sin yrkesutövning kan komma i beröring med aidssmittade. Utskottet har pekat på angelägenheten av att regeringen följer denna fråga med uppmärksamhet. Vid sidan av dem som arbetar inom hälsooch sjukvården tänker jag på polisen samt på personal inom kriminalvården och inom socialtjänsten. Man måste här verkligen se till att vissa frågeställningar blir klarlagda. Låt mig bara peka på en sådan fråga som sekretesslagstiftningen.

Polismannen i fråga kan då tillsammans med sin familj få leva i ovisshet under flera månader utan att erhålla något besked från sjukhuset. Jag menar att ett sådant förhållande skapar onödig rädsla för sjukdomstillståndet och för kontakt med de människor som är smittade av HTLV-III. Jag förutsätter att regeringen är beredd att titta på en sådan fråga. Vi måste vara medvetna om att en sådan här rädsla finns inom väldigt många yrkesgrupper i dag. Vi hjälper inte de människor som arbetar inom dessa yrkesgrupper och inte heller dem som är smittade av sjukdomen genom att inte vara öppna när det gäller redovisning inom ramen för sekretesslagstiftningen. Sådan information skall dock givetvis inte redovisas öppet, utan bara ges till dem som är berörda i dessa sammanhang. Jag tror att det är nödvändigt att man verkligen sätter sig ned för att hitta vägar så att man kan motverka onödig rädsla som beror på osäkerhet i vissa kontakter som är nödvändiga i vårt sociala arbete. Fru talman! Jag skall inte ytterligare utveckla tankegångar i detta sammanhang. Jag ville peka på bl.a. den sista frågan som jag tog upp, eftersom vi i utskottsbetänkandet har förutsatt att regeringen verkligen beaktar dessa frågor i det fortsatta arbetet med aidsproblemet. I övrigt ber jag att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Den fråga vi nu har att ta ställning till gäller en ändring av smittskyddslagen. Denna ändring är en följd av regeringens beslut att hänföra infektion av HTLV-III-virus till de veneriska sjukdomarna. Det handlar alltså om en mycket begränsad åtgärd mot aids, den sjukdom vars konsekvenser ter sig närmast omöjliga att överblicka, om vi inte snabbt och radikalt kan göra något för att stoppa spridningen. Det har riktats invändningar mot att smittskyddslagen görs tillämplig i det här sammanhanget. Man har menat att inslag av tvång inte är förenliga med den vårdideologi som tillämpas inom hälsooch sjukvården och att de inkräktar på den enskildes integritet, osv. Men mot dessa invändningar måste man ställa intresset av att kunna skydda människor från att bli smittade med ett virus som, såvitt man nu vet, gör att man blir smittbärande under hela livet. I många fall, man räknar med ca 20 20, leder smittan till ett sjukdomstillstånd som det inte finns något vaccin och inte heller något annat botemedel mot, och i de allra flesta fall leder detta sjukdomstillstånd till döden. Vi har därför från centerpartiet inte haft något att invända mot propositionen och socialutskottets förslag. Vi har emellertid sagt, och jag upprepar det här, att vi naturligtvis förväntar oss ytterligare förslag från regeringen. Det beräknas att vi i dag har 4 000-5 000 smittade, och om vi får samma utveckling här som man har haft i flera andra länder kommer detta antal snabbt att mångdubblas. Alla tänkbara resurser måste därför sättas in för att stoppa smittspridningen. Prot. 1985/86:33 Jag känner naturligtvis till att en hel del har uträttats, t.ex. när det gäller 21 november 1985 att göra blodprodukter som är avsedda för transfusion fria från smitta. Det: XX har ju också förekommit information och rådgivning till flera grupper. Från aidsdelegationen har man meddelat att insatser planeras, t.ex. utbildning av olika personalkategorier, kartläggning av narkotikamissbruket, m.m. Detta är naturligtvis bra. Men det rejäla krafttaget väntar vi fortfarande på. Som jag ser det är en av de viktigaste uppgifterna nu att snabbt öka antalet vårdplatser främst för personer som intravenöst missbrukar narkotika. Eftersom en stor del av denna grupp också är smittad av HTLV-III-viruset, måste vårdplatserna vara utformade på ett sådant sätt att det är möjligt att tillämpa smittskyddslagen. Det är ju nödvändigt om det beslut som vi skall fatta här i dag skall få avsedd verkan. Från aidsdelegationen har det sagts att man har att bedöma angelägna resursbehov. Det är helt uppenbart att resursbehovet är stort när det gäller vårdplatser. Nästa steg måste bli att tillgodose detta behov. Det är mycket cyniskt att man fortfarande, i det här läget, måste avvisa människor som söker vård, människor som vet att de tillhör en riskgrupp och därför vill bli av med sitt injiceringsberoende. I pressen har vi kunnat följa en ung kvinna som är prostituerad och heroinmissbrukare. Vi har kunnat läsa om hennes och hennes familjs kamp för att få hjälp. Trots att hon är tvångsomhändertagen har hon i dagarna rymt från det behandlingshem hon var intagen på. Hon har trots att hon är aidssmittad rymt tillbaka till sina kunder på gatan. Behandlingshemmet i fråga har inte befogenheter att låsa in sina patienter. Enligt den vårdideologi som har tillämpats under senare år skall man inte tillgripa tvång annat än i yttersta nödfall, och följaktligen har antalet platser där tvångsmetoder är möjliga starkt begränsats. Jag delar helt uppfattningen att tvång skall tillgripas endast i nödläge, men nu måste vi konstatera att vi har ett nödläge, och då måste det finnas platser som kan användas i det sammanhanget. Det kan också vara riktigt att tillämpa behandlingsmetoder som används bara i undantagsfall — jag tänker bl.a. på metadonbehandling. Jag hoppas att socialministern här senare kommer att redogöra för hur överläggningarna, som enligt vad jag vet har ägt rum med Ulleråkers sjukhus, har förlöpt. Som jag har sagt tidigare här i kammaren anser jag att staten har det övergripande ansvaret för att de resurser som behövs tas fram. Jag skulle inte alls vara främmande för tanken att riksdagen skulle bevilja extra anslag för detta. Det kan ändå bara handla om små pengar jämfört med den samhällskostnad det blir fråga om, om bara några år, ifall vi inte kan hejda smittspridningen. Vi har ju ändå förmånen att bo i ett land där vi har en välutvecklad hälsooch sjukvård, en bra socialtjänst och en hög levnadsstandard. Vi borde stå väl rustade när det gäller att ge smittade och deras familjer den hjälp och det stöd de måste få. Vi borde ha bra förutsättningar att stoppa aids. Därför, fru talman, är vi många som väntar oss att regeringen mycket snart lägger fram nya förslag, så att vi kan hävda att vi har läget under kontroll.

Fru talman! Virussjukdomen aids är ett mycket allvarligt hot mot folkhälsan. Vi har hittills konstaterat 39 fall av sjukdomen aids. Av dessa 39 personer har 20 dött. Vi räknar med att de smittades antal är mellan 3 000 och 5 000. Det främsta vapnet i kampen för att hejda smittspridningen är information och upplysning. I regeringens aidsdelegation, som inrättades i våras, samverkar myndigheter och organisationer på, som jag tycker, ett mycket effektivt sätt. Jag kan försäkra Daniel Tarschys att även om aidsdelegationen har sammanträtt bara ungefär en gång i månaden fungerar den generalstab han efterlyser genom aidsdelegationens presidium; vi bedriver ett mycket intensivt arbete också mellan delegationens sammanträden. Vi kan konstatera att vi i vårt land ligger långt framme, om vi jämför med andra länder, vad beträffar både information till olika grupper och praktiska åtgärder som provtagning och testning av blodbanker. Risken för smitta via t.ex. blodtransfusioner är nu mycket liten. Större delen av smittskyddsarbetet baseras på frivillighet. Avsevärda summor har via epidemianslaget sedan flera år tillbaka satsats för att vi tillsammans med framför allt SBL och Helsingforss läns landsting skall kunna kartlägga omfattningen av smittspridningen och finna vägar för att motverka vidare smittspridning. För att visa med vilket allvar regeringen ser på utvecklingen och smittspridningen inom de värst drabbade grupperna har smitta med HTLV III-virus från den 1 november 1985 inkluderats bland de veneriska sjukdomarna i smittskyddskungörelsen. Den förändringen ger behandlande läkare ökade resurser och skyldigheter gentemot den smittade och möjliggör för smittskyddsläkare och stadsepidemiolog att följa och vidta åtgärder mot epidemins vidare spridning. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter om hur smittskyddslagen skall tillämpas. Alla som har anledning att misstänka att de är smittade är skyldiga att söka läkare för undersökning. De som visar sig vara smittade skall av läkare ges erforderligt stöd, uppmanas medverka till att kontakter som kan vara smittade söker vård och delges föreskrifter om sin livsföring. Dessa sjukdomsfall skall anonymt anmälas till smittskyddsläkaren som grund för det epidemiologiska arbetet. De smittade som ej följer behandlande läkares föreskrifter kan efter ett rättsligt förfarande isoleras på sjukhus. Regeringen har ingen anledning att tro att tvång skall behöva tillämpas mer än i vissa extrema fall. Erfarenheterna från tillämpningen av smittskyddslagen på andra veneriska sjukdomar har visat att de allra flesta patienter ställer upp frivilligt på provtagning och följer läkarnas föreskrifter. Smittskyddslagens 26 §, som i propositionen föreslås bli upphävd, stadgar bl.a. om fängelsestraff för den som har könsligt umgänge när han lider av eller misstänker att han lider av en venerisk sjukdom. Regeringen anser liksom aidsdelegationen att denna paragraf inte hör hemma i en modern smittskyddslagstiftning. I det förslag till ny smittskyddslagstiftning som nu är ute på remiss har den ingen motsvarighet. Sedan regeringen överlämnade propositionen till riksdagen har ett par oklarheter i smittskyddslagen uppmärksammats.

Jag anser att förarbetena till smittskyddslagen visar att detta varit lagstiftarnas mening, men jag är glad för att det ytterligare förtydligas. Smittskyddslagen måste med hänsyn till lägets allvar snabbt bli ett effektivt hjälpmedel. Men trots att nästan 1 000 fall av HTLV-III-smitta konstaterats i landet, varav de flesta i Helsingfors, har endast 32 fall anmälts till smittskyddsläkaren. Även med helt ändamålsenlig lagstiftning tar det viss tid att utveckla en fungerande praxis. Beslutet att tillämpa den nuvarande smittskyddslagen är att betrakta som en tillfällig lösning. Arbetet i regeringskansliet är inriktat på att en ny smittskyddslagstiftning skall kunna träda i kraft den 1 januari 1987. Den snabba smittspridningen inom den grupp av personer som intravenöst missbrukar narkotika och bland de prostituerade och deras kunder måste hejdas. Situationen ställer nya krav på dem som arbetar inom narkomanvården och inom socialtjänsten, på narkomanvårdsläkarna, på polis och kriminalvård. Det här är en ny uppgift för dem. Det kan vara svårt för dem att nu beakta även smittskyddsaspekter i sin verksamhet, men det är nödvändigt, och man skall inte glömma att det finns erfarenheter från många år av framgångsrikt smittskyddsarbete samlade hos andra yrkesgrupper. Dessa erfarenheter måste tas till vara, när vi skall försöka hejda smittspridningen bland och från de HTLV-III-smittade narkotikamissbrukarna. Narkomanvårdsläkarna är nyckelpersoner i detta smittskyddsarbete. De har alltså att utfärda föreskrifter om livsföring till både gamla och nya fall bland sina patienter. De måste kontrollera att föreskrifterna följs och göra en anmälan till smittskyddsläkaren om de patienter som nonchalerar föreskrifterna. Denna procedur behöver inte ta lång tid. Narkomanvårdsläkaren kan t.ex. ställa kravet att en smittad återkommer på mycket täta kontroller. Man kan inte acceptera att läkare, som har smittade patienter, inte omedelbart anmäler detta till smittskyddsläkaren. Jag har erfarit att socialstyrelsen står i begrepp att utfärda föreskrifter bl.a. om att läkarna är skyldiga att till smittskyddsläkaren rapportera även fall som diagnostiserats före den 1 november 1985 och kalla dessa patienter till sig för att nu snabbt ge dem föreskrifter. Smittskyddsläkarna i sin tur har möjlighet att fatta snabba interimistiska beslut om isolering vid fall av uppenbar, farlig nonchalans och fall där man kan räkna med att patienterna inte kommer att följa några som helst föreskrifter om att avstå från drogbruk och prostitution. Jag är väl medveten om att den starka sekretessen inom t.ex. socialtjänst samt hälsooch sjukvård i vissa fall kan försvåra ett effektivt smittskyddsarbete. Det är bra med en sträng sekretess. Men om det är så att lagen faktiskt motverkar sitt eget syfte, dvs. blir till men för den som skall skyddas, då är det 19 allvarligt. Regeringen följer utvecklingen, och om det visar sig att det finns anledning, är jag beredd att ta initiativ till nödvändiga förändringar. Jag tror att vi ändå skall ha klart för oss att det inte i första hand är med lagar av olika slag som vi kan hejda spridningen av aids i vårt land. Våra viktigaste medel är kunskap och förståelse om sjukdomen och dess smittvägar, information till både utsatta grupper och allmänheten samt en beredskap för snabba och insiktsfulla åtgärder hos alla inblandade myndigheter och organisationer. HTLV-III-infektionen är ett hot mot folkhälsan, men vi har hopp om att vi i detta lilla, välorganiserade land snabbt skall kunna fatta riktiga beslut och därmed kunna minimera ökningen av antalet fall. Kampen mot aids, det kan jag försäkra, har hög prioritet i regeringskansliet. Genom arbetet inom aidsdelegationen och vid mina överläggningar med kommuner och landsting kan jag konstatera att alla ansvariga gör samma prioritering. Det är, som det har sagts här, bråttom. Men om vi samverkar tror jag vi har stora möjligheter att klara av situationen. Det är i alla fall den attityd jag möter vid de täta kontakter som jag har med sjukvårdshuvudmän och kommuner. Daniel Tarschys har ställt ett par frågor till mig. Den första gällde om aidsdelegationen i sitt arbete har diskuterat fria kanyler till narkotikamissbrukare. Det har aidsdelegationen gjort, och vi ställer oss avvisande. Vi tror inte att det har någon större effekt. Det är ofta så att heroinmissbrukare delar på en och samma spruta. Det finns alltså ett mönster, och de bekräftar själva, när vi träffar narkotikamissbrukare på behandlingshem, att en sådan åtgärd inte skulle ha någon större effekt. Det är ett mycket större antal aidssjuka och smittade personer i vårt grannland Danmark. Där har man fria sprutor, men man kan alltså inte hävda att det skulle ge någon effekt. Av de olika staterna i USA är det elva stater som har förbud, andra har stränga bestämmelser om hur och när man får använda sprutor. Vi känner till utvecklingen av aidsviruset i USA. För närvarande har aidsdelegationen inte funnit att vi har anledning att ändra på bestämmelsen på denna punkt. När det gäller information, utbildning och upplysning tror jag inte att vi inom något område så snabbt har utbildat personalkategorier, informerat allmänheten och över huvud taget alla dem som vi skall nå med information. Jag kan naturligtvis inte säga att det är tillräckligt, men jag kan försäkra kammarens ledamöter att det kommer ytterligare information. Vad som bl.a. planeras längre fram är ett speciellt informationsmaterial till skolorna. Vi tror att det är mycket viktigt att nå ut till ungdomarna med information. Det har getts information och specialutbildning till sjukvårdspersonal, socialarbetare, polis och dem som är anställda inom kriminalvård, osv. Vi skall naturligtvis fortsätta på den inslagna vägen. Beträffande metadonfrågan, som Rosa Östh tog upp, vill jag framhålla att det är riktigt att vi har haft överläggningar med representanter för Uppsala läns landsting för att undersöka vilka möjligheter som finns för att tillgodose behovet av utbyggnad, så att vi kan leva upp till det program som regering och riksdag tidigare har ställt sig bakom, dvs. att man skall kunna ta emot 150 patienter. Vi förväntar oss att få information från Ulleråkers sjukhus om hur man tycker att detta på bästa sätt kan ske. Jag menar att såsom verksamheten nu bedrivs tar verkligen regeringen, kommuner, landsting och alla de som är berörda krafttag för att vi skall kunna komma till rätta med smittspridningen. Epidemin är redan här. Vi måste alltså sätta in alla tänkbara resurser — och det menar jag att vi gör och kommer att göra — för att försöka att hindra en ökning av smittspridningen.

Fru talman! Apropå tvånget i smittskyddslagstiftningen gjorde socialministern en jämförelse med andra veneriska sjukdomar. Ja, hon sade att erfarenheter av dessa sjukdomar visar att de flesta ställer upp frivilligt för vård och behandling. Jag befarar att förhållandet inte är detsamma när det gäller aids, för det stora problemet är ju att vi inte har någon behandling att erbjuda dem som ställer upp frivilligt. De kan alltså bara få föreskrifter om hur de skall leva. Mot den bakgrunden finns det skäl som talar för att det kommer att bli aktuellt med tvångsingripanden, dvs. förvaring på sjukhus till dess att det inte längre föreligger risk för smittspridning. Det är ett kvalificerat ingripande i människors rättsliga förhållanden. Det ärinte klarlagt hur länge inlåsningen skall vara, dvs. vem det är som avgör när man inte längre sprider smitta. Är det läkaren, är det flera läkare eller är det en rättslig instans som kommer att avgöra det utifrån läkares utlåtande? Det här kommer alltså främst att beröra prostituerade och injicerande narkomaner, och de är inte motiverbara så länge de så att säga är slavar under sitt destruktiva liv. Jag tycker det hade varit bra om vi hade fått höra hur man har resonerat inom departementet. Vad har man egentligen tänkt sig att tvångstiden på sjukhus skulle innehålla? Någon medicinsk behandling finns ju inte. Skall patienterna bara vara inlåsta, eller håller man på och jobbar aktivt med sociala behandlingsplaner för att få dem att bryta sitt destruktiva livsmönster? Informationen togs upp. Ja, att nå ut med information till prostituerade och narkomaner har ju visat sig vara svårt. De som skulle vara mottagliga för information när det gäller prostituerade skulle möjligen vara deras kunder. Men som vi vet är kunderna trots den information som har gått ut villiga att betala extra för att slippa kondom. Vad gör man i den situationen? Jag tillhör dem som förespråkar en kriminalisering av de prostituerades kunder.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på mina frågor. Vad gäller sprutor och kanyler undrar jag om det ändå inte är en förenkling att påstå att man väljer smutsiga sprutor av fri vilja och att man skulle göra det även om det fanns tillgång till rena sprutor. Jag tror den debatten kommer att fortsätta. Vad gäller informationen är det givetvis värdefullt att höra att det pågår en mycket stor satsning, men jag måste tillägga att trots denna stora satsning finner vi fortfarande de här missförstånden praktiskt taget varje dag i tidningarna. Det är uppenbart att behovet av information är mycket stort, tydligen ännu större än den satsning på information som hittills har satts i

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för beskedet när det gäller sekretessen, men jag är inte helt nöjd. Statsrådet säger att om det visar sig att det behövs ändringar i sekretesslagstiftningen eller en översyn på något sätt, är regeringen beredd att pröva detta. Jag menar, Gertrud Sigurdsen, att det redan har visat sig att det behövs en översyn.

Jag skulle vilja ställa ett par andra frågor. Hur är det t.ex. med bristen på vårdplatser? Vad tänker regeringen vidta för åtgärder för att klara det problemet? Vi har en akut brist på vårdplatser i dag när det gäller narkotikamissbrukare. Denna brist aktualiseras ytterligare genom aidsproblemet. Jag skulle önska att statsrådet kunde lämna besked om att regeringen verkligen har en handlingsplan också när det gäller denna viktiga fråga. Det finns ju resurser ute i landet, som säkerligen skulle vara beredda att ställa upp. Här finns resurser inom ramen för enskild vård. Gör en kartläggning, se över situationen omedelbart och ta till vara de resurser som finns! Sedan vill jag ställa ytterligare en fråga. Den gäller det eventuella behovet av ändringar i andra lagar. Jag vill framför allt peka på lagen om vård av missbrukare, LVM, som skall behandlas av socialberedningen. Jag menar att den lagstiftningen inte är tillräcklig. Den har inte varit tillräcklig tidigare, och den blir ännu mer otillräcklig inom ramen för den nya situationen. Med anledning av det nya läge som har uppstått i socialberedningen, när ordföranden lämnat sitt uppdrag och sekretariatets ledamöter i och för sig också kommer att lämna sina uppdrag, vill jag fråga: Avser statsrådet att komma med nya direktiv till socialberedningen, där särskilt dessa frågor beaktas och där behovet av en radikal översyn av LVM förs fram, bl.a. utifrån det nya läget när det gäller aidsproblemet?
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga om överläggningar med Ulleråkers sjukhus, även om överläggningarna ännu inte lett till något konkret förslag. Jag tror personligen att metadonbehandling kan vara befogad för en del i det här fallet. Jag hade givetvis hoppats att socialministern skulle ta tillfället i akt att avisera nära förestående regeringsförslag. Socialministern säger att det allra viktigaste nu är information och rådgivning. Jag kan dela den uppfattningen, men alla vet vi att detta med information är svårt — och framför allt tar det tid innan informationen får avsedd effekt. Nu är det fruktansvärt bråttom, och därför räcker det inte med information, utan det behövs andra åtgärder också. Jag upprepar det som jag tog upp i mitt anförande vad gäller den enormt stora bristen på vårdplatser, och jag vill fråga vad regeringen har för planer därvidlag, vad man tänker göra för att råda bot på den bristen.

Fru talman! Det är klart, Margö Ingvardsson, att det kan bli aktuellt med tvångsingripande enligt smittskyddslagen.

Jag tycker att man skall notera — i varje fall kan vi konstatera detta i Helsingforssområdet — att om det går att säga att aidsepidemin för något gott med sig, så är detta ”goda” att många narkotikamissbrukare frivilligt söker vård för sitt missbruk. Det är viktigt att vi då har möjligheter och resurser att ta emot dem. Beträffande resurser för frivillig narkomanvård finns det såvitt jag vet ingen större brist — det har ju funnits institutioner som inte fyllt sina platser. De stora bristerna gäller — som Göte Jonsson påpekar och som vi tidigare haft debatt om här i kammaren — LVM-platserna, alltså § 18-hem, där man kan tvångsomhänderta vuxna missbrukare. Men vid de kontakter som jag haft med nu senast storstadsområdena har man när det gäller både Malmö och Helsingfors och senast Göteborg, där jag var i går, redovisat att man avser att utöka antalet LVM-platser. Det är ju inte, Göte Jonsson, regeringen eller staten som sätter upp institutioner för narkomanvård, utan det är kommunerna och landstingen som har den uppgiften, med hjälp av bidrag som de får från staten. Man är alltså medveten om problemet, och det pågår en utbyggnad när det gäller LVM-vården. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Göte Jonsson känner till att jag aldrig har tyckt att LVM varit någon bra lag. Både Göte Jonsson och jag vet att det är en politisk kompromiss som jag tror att ingen egentligen är nöjd med. Och jag tror inte att socialberedningen behöver ha några tilläggsdirektiv för att skyndsamt ta itu med en översyn av LVM och komma med ett förslag till regeringen om hur man tycker att lagen bör ändras. Jag håller helt och fullt med om att lagen bör ändras. Jag tycker också att det är angeläget att utbyggnaden av LVM-vården utökas, och det är såvitt jag vet på gång.
Fru talman! Så fick jag då svaret av socialministern att det är överläkaren som avgör när man inte längre sprider smitta om man har blivit tvångsomhändertagen. Jag tycker att det är något otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt, om det icke finns några som helst tillämpningsföreskrifter i övrigt. När det gäller andra veneriska sjukdomar är inte problemet så svårt, för då har man en behandling att erbjuda. Men mot aids finns det ingen medicinsk behandling, utan det är fråga om sociala stödåtgärder. Jag förutsätter att regeringen på något sätt beaktar detta och arbetar på att få fram förslag till sociala stödoch behandlingsplaner för att bryta narkomaners och prostituerades destruktiva levnadsmönster. Socialministern sade i sitt tidigare anförande att hon var beredd att ompröva sin inställning till sekretessen. Jag vill fråga socialministern om samma sak gäller anonymiteten inom sjukvården. Om det visar sig att åtgärden att tillförsäkra dem som lämnar aidsprov anonymitet har den största effekten, är socialministern då beredd att ompröva sin inställning?
Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för det senaste beskedet. Vad mig anbelangar behövs det i och för sig ingen ändring av direktiven eller nya direktiv. Jag tolkar nu statsrådets besked så, att socialministern och jag börjar få ungefär samma uppfattning om det sätt på vilket vi skall angripa LVM. Jag konstaterar att detta är bra med utgångspunkt i den inställning som jag hela tiden har haft. Så några ord om resurserna när det gäller § 18-hem. Såvitt jag vet har de landsting som statsrådet har varit i kontakt med lämnat uppgiften att de planerar en utökning med ett par hundra platser. Jag skulle vilja fråga om statsrådet anser det vara tillräckligt. Med hänvisning till de besked vi fick vid den förra kammardebatten har jag den uppfattningen att denna utökning inte är tillräcklig, eftersom bristen i dag är så stor. Jag frågar mig om inte regeringen måste agera mer kraftfullt. Visserligen har kommuner och landsting ansvaret, men om det visar sig att de inte lever upp till de nya krav som är föranledda av den ändrade situationen är det riksdagens och regeringens skyldighet att se till att denna fråga verkligen löses i gemensamma överenskommelser, då bristen i dag är så stor. Det är en nyckelfråga i hela aidsproblematiken att vårdkedjan kan fungera inom ramen för de möjligheter som vi nu har.
Fru talman! Socialministern hänvisar till att det är landstingens och kommunernas ansvar att anvisa vårdplatser, och så är det. Men i varje fall än så länge är det egentligen bara i Helsingforssområdet som man har problemet med aidssmittade personer. Det kommer därför att falla ett mycket tungt ansvar och en mycket stor kostnad på Helsingforss läns landsting för att tillgodose det behov som uppenbarligen finns. Eftersom det självfallet är ett intresse för hela landet att vi kan stoppa spridningen av smittan menar jag fortfarande att det är staten som här måste ha ett övergripande ansvar. Jag hoppas verkligen att socialministern delar denna min uppfattning.

Fru talman! Sjukdomen aids har verkligen försatt samhället, oss alla, i åtskillig rådvillhet. Vi får så gott som dagligen nyheter eller reportage om hur människor så sakteliga omfamnas av aidsdöden. Vi läser om hur föräldrar formligen gastkramas av skräck, hur syskon vänder varandra ryggen och flyr sedan någon av dem förklarats aidssmittad. Skildringarna om hur vårdpersonal, städpersonal, polis m.fl. känner rädsla över att i sina arbetsmiljöer smittas blir allt vanligare. Att rädslan är så svår att informera bort måste bero på att man vet att samhället inte kan bota. Smittskyddslagen har justerats så att ingen skall behöva sväva i tvivelsmål om att aidssjuka kan kvarhållas mot sin vilja för vård. Men alla tycker förstås att det egentligen är felaktigt att tala om att kvarhålla för vård, när det inte finns någon bot, när det inte finns någon botande vård att ge. Hur länge skall man ha rätt att kvarhålla, hur länge skall man behöva kvarhålla, hur skall det gå till och vilken s.k. vårdmiljö är den rätta och lämpliga? Sprutnarkomaner skall tas om hand, de skall ges vård, vare sig de vill det eller inte. Vård? Ja, det kallas tydligen vård när någon isoleras. Och rent känslomässigt blir det självfallet enklare för oss alla att klara av hanteringen om ordet vård får finnas med. Det vare mig fjärran att kritisera besluten om att rent faktiskt se till att de som sprider smittan tas om hand. Men det måste vara den mest angelägna och självklara sak i världen att nu sätta in alla krafter för att dika ur narkotikaträsken. Det borde sannerligen anordnas symposier där man vågade och ville diskutera vilken livsstil, vilket samhällsklimat, vilken idealbildning som bäst och mest effektivt hjälper ungdomar att hålla sig borta från narkotikans, prostitutionens och kriminalitetens förbannelser. Det är politikens och den politiska debattens ynkedom, tycker jag, att den så sällan vågar ge sig på de komplexa orsakssammanhangen. Aldrig någonsin har det väl funnits mer uppenbara behov av etisk och moralisk opinionsbildning än nu. Jag efterlyser inte för en hundradels sekund några pekpinnar eller några stenkastare, inte alls. Häpnadsväckande nog är det ju så att värdeförnekarna fått så fritt spelrum och fått agera så ostörda i vårt land, att många fått för sig att etik och moral är något inskränkande, något förmyndarmässigt, något otidsenligt och dömande. En sådan inställning är självfallet lika orimlig som om någon skulle anse att trafikregler är till förfång och tvång och därför inte borde finnas. Det behövs verkligen inte mycket av eftertanke, skulle man tycka, för att inse hur gränslöst frihetskränkande de figurer i själva verket är som nyttjar prostituerade. Ingen anser säkerligen något annat än att de prostituerade själva kommit så långt man kan tänka sig ifrån den tillvaro som karakteriseras av frihet från tvång. Vad är det annat än det mest mänskliga, hedervärda och frihetsupphöjande att nu plädera för moral och etik, en moral och etik som kan rädda människor från prostitution? Det råder inga delade meningar om prostitutionen. I dag, när aidssjukdomen hotar att fånga och döda allt flera via prostitutionen, är det än mer självklart att snarare betrakta kampen mot prostitutionen som en frihetskamp. Den människosyn och brist på moral och etik som finns bakom prostitutionen har emellertid sina rötter och har fått sin näring i sammanhang som långt ifrån alltid betraktas som oacceptabla av alla. På videokassetter och i tryckta magasin exponeras det grövsta och mest kränkande pornografiska våld, en människosyn som sannerligen inte motverkar grogrunden för prostitution och därmed också för aidssmitta. Fru talman! Jag tycker verkligen att livsstilens betydelse alldeles för litet observeras i det rika debattflödet runt sjukdomen aids. Vi har all anledning att nu vara observanta, så att det inte smyger in i det svenska samhället stämningar som kräver att aidssmittade kommer att bli behandlade som vår tids orörbara. De mest humana och de klokaste tilltagen även i detta sammanhang är odiskutabelt att på mycket bred front backa upp och främja en hälsovård som driver undan alla de grogrunder där immunsjukdomen frodas. Det krävs i dag — den som inte vill se det lever på en livslögn — att vad jag kallar kristen moral och etik restaureras och åter får komma mer till heders. Sedan vill jag avslutningsvis säga, fru talman, att jag är särskilt tacksam mot socialminister Gertrud Sigurdsen för att beskedet nu kom så klart, att information via skolsköterska och skolläkare skall nå skolelever. Jag hoppas att livsstilsfrågorna också tas med i det sammanhanget.

Fru talman! Jag har naturligtvis med största intresse lyssnat till den här debatten. Det har sagts förut, och det sägs nu, att vi befinner oss i en kapplöpning med tiden. För snart ett år sedan hade socialministern och jag ett samtal här i kammaren om läget då. Sedan dess har spridningen rimligtvis nått vidare än till de två riskgrupper som dagens debatt huvudsakligen har berört. Jag undrar om socialministern har något att säga om våra möjligheter att, som hon sade, klara av situationen. Vad vet man i dag om den vidare spridningen, och vad har man för planer för att komma till rätta med den på sikt? Jag har just i dag i mitt postfack fått en bok om ”AIDS — vår framtid?” av en av dem som i vårt land starkast har engagerat sig i den här frågan, distriktsläkaren i Karlsborg Michael Koch, och med förord av statsepidemiologen professor Margareta Böttiger. Jag vill varmt rekommendera den boken till dem i kammaren som nu är engagerade i den här frågan. Boken ger vida utblickar och innehåller också ett ganska omfattande preventivt program.

Fru talman! Utbildningsutskottet behandlar i detta betänkande ett antal motioner som har väckts under den allmänna motionstiden under vårt senaste riksmöte. De avser en rad skilda frågor som rör högskolan. Flera motioner innehåller synpunkter på och förslag till innehåll i olika högskoleutbildningar. Utbildningsutskottet har i tidigare betänkanden klargjort ansvarsfördelningen för innehållet i resp. utbildningslinjer. Genom riksdagens beslut bemyndigas regeringen att inrätta allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer. Riksdagen beslutar också om riktlinjerna "för utbildningen men inte för den detaljerade utformningen. Det sistnämnda tar sig uttryck i form av utbildningsplaner, lokala planer och kursplaner. För dessa har UHÄ och berörda linjenämnder ansvaret. Riksdagens beslut om läroplaner utgör riktmärket för olika lärarutbildningar. Jag vill nämna att UHÄ den 4 juni i år fastställde utbildningsplan för musiklärarutbildningen. Vi måste förutsätta att den utbildningen noga svarar upp till läroplanens behov. Detta sagt om musiklärarutbildningen. Samma omständigheter får anses gälla för barndans, livsåskådningsfrågor och datakunskap. I tre motioner tas frågan om utrymmet för jämställdhetsoch könsrollsfrågor inom lärarutbildningen upp. Vid högskolan för lärarutbildning i Helsingfors, HLS, har en undersökning gjorts av vad som finns skrivet i de olika utbildningsoch kursplanerna om könsroller och jämställdhet och hur sådana frågor behandlas på ett antal utbildningslinjer. Undersökningen har redovisats i oktober 1984 i en rapport, Jämställdhetspoäng i lärarutbildningen? Undersökningen betecknas i rapporten som det första steget i ett utvecklingsarbete som syftar till att förändra lärarutbildningen på ett sådant sätt att de blivande lärarna bättre skall kunna "behandla jämställdhetsfrågorna enligt läroplanernas intentioner. Vidare betonas vikten av att en diskussion i dessa frågor kommer i gång bland lärarutbildare, särskilt med tanke på datateknikens insteg i skolan och flickornas situation därvidlag. Vidare har arbetet med jämställdhetsfrågor vid HLS resulterat i en två veckors fortbildningskurs. Möjligheten att få delta i den fortbildningen avgörs av resp. skolstyrelse. Det handlingsprogram för jämställdhet inom högre utbildning och forskning som UHÄ antog 1977 vill man nu utvärdera och revidera. Också utskottet anser att jämställdhetsfrågorna är viktiga, och en revidering av det nyss nämnda handlingsprogrammet måste självfallet tillföras de senaste årens erfarenheter och den utvecklade synen på jämställdhetsfrågorna. Motionen om att Karlstad skulle få behålla sin lärarutbildning avstyrks. I höst utreder UHÄ frågorna om dimensioneringen och lokaliseringen i landet sett utifrån den nyss beslutade lärarutbildningen för grundskolan. Vi får sedan avvakta regeringens förslag i ärendet. Till detta betänkande har fogats fyra reservationer. I två av dessa hävdas att det bör finnas en fri, ospärrad sektor inom högskolan. Före den 1 juli 1979 fanns ett fritt tillträde till vissa utbildningar vid högskolan. Den ordningen kombinerades med en finansieringsmetod — den s.k. automatiken — som bedömd utifrån dagens samhällsekonomiska läge snarast kan beskrivas som osannolikt generös. Detta konstaterades redan av dåvarande utbildningsoch kulturministern Jan-Erik Wikström, och det var något som fick honom att sätta stopp för det fria tillträdet. Men folkpartiet och Lars Leijonborg har kanske något extra kort i rockärmen i dag och tror sig kunna klara finansieringen bättre nu. Ett fritt tillträde till delar av högskolan skulle dock åtminstone med nuvarande antal sökande — ca 61 000 ansökningar till omkring 19 000 platser inför höstterminen 1985 — snabbt kunna leda till en prekär situation inom högskolan. Det kan också enligt UHÄ:s uppfattning leda till överfyllda föreläsningssalar, endast katederföreläsningar och en verklig kvalitetskris. Det var nog korrekt av Pär Granstedt att säga att man även inom hans parti vill handskas försiktigt med frågan om ospärrad intagning. Utöver detta vill jag notera vad som står i UHÄ:s senaste anslagsframställning, nämligen att antalet platser fastställs av riksdagen och att beslutet skall innefatta även den ekonomiska resursens storlek. En översyn av anslagssystemet kommer att göras. Lika intressant är tillträdesutredningens arbete. Dess betänkande har annonserats till slutet av detta år. Vi bör avvakta de förslag som kommer. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 1 och 2. I en motion som följs upp i reservation 3 yrkar utskottets moderater att en mellanexamen/specialistexamen skall inrättas. En liknande motion har behandlats tidigare. Vi har möjligheter till etappavgångar ur forskarutbildningen. Det kan antingen vara naturliga, avslutade moment inom forskarutbildningen, eller en utbildning som svarar mot ett specifikt arbetsmarknadsbehov. I riksdagens beslut med anledning av forskningspropositionen våren 1984 markerades att en sådan etapp skulle utgöra en utbildningsmässig helhet och vara arbetsmarknadsmässigt motiverad. Dess examensbenämning skall ge meningsfull information om utbildningens omfattning och huvudsakliga inriktning. Så sent som i juni detta år fick vi genom UHÄ föreskrifter om en filosofie licentiat-examen, den sjunde examensbenämningen sedan 1982. Birger Hagård påpekade i går att mellanexamen skulle kunna benämnas licentiatexamen. Man kan fråga sig om detta är er idé och om ni avser något annat än en etapp i forskarutbildningen. I så fall finns ju påbyggnadsutbildningarna. Påbyggnadslinjerna på de allmänna utbildningslinjerna skall kunna tillgodose behov på arbetsmarknaden. Man kan fråga sig varför reservanterna så frankt påstår att detta behov inte kan tillgodoses UHÄ har sedan den 28 mars i uppdrag att göra en översyn angående etappavgångarna. Utskottet förutsätter att vi skall få besked om hur dessa svarar mot arbetsmarknadens behov och hur de skall benämnas. Därför bör vi avvakta regeringens ställningstagande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 3. Vpk återkommer även detta år med sin negativa syn på kårobligatoriet. Det finns fortfarande inte någon annan organisation som är beredd att vare sig fysiskt eller ekonomiskt ta över denna fackliga och sociala service. Vi kan inte avstå från kårobligatoriet. Den lösning som vpk står för är att vältra över uppgifter och kostnader på stat och kommun, och den kan tyckas enkel, men den är nog inte så enkel, eftersom ni inte samtidigt har anvisat medlen. Det skulle få olyckliga konsekvenser för de studerande om den resurs som kåren ändå utgör skulle minimeras. Utskottet har av den anledningen avslagit motionen, och jag yrkar avslag på reservation 4. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till utskottets hemställan i alla punkter och avslag på de fyra reservationerna.

Herr talman! Av Barbro Nilssons anförande kunde man få det intrycket att folkpartiet och Jan-Erik Wikström biträdde beslutet att avskaffa den fria sektorn den 1 juli 1979. Så var inte alls fallet. Beslutet fattades den 20 december 1978, och folkpartiets företrädare i debatten kämpade hårt mot det beslut som en majoritet av socialdemokrater och centerpartister då fattade. Vid det tillfället stödde vpk tanken att behålla en fri sektor inom högskolan. Jag beklagar att vpk nu har ändrat ståndpunkt. Barbro Nilsson sade också att centern handskas försiktigare med denna fråga än vad vi i folkpartiet gör. Jag vill påpeka att vi står för samma reservation. En motivering till att vi har biträtt den linjen är att vi i år inte har någon motion i denna fråga. De år vi har haft motion har vi också varit beredda att anvisa de extra medel som krävs för att få en fri sektor. Som jag sade i debatten i går är det odiskutabelt att en fri sektor kräver något större ekonomiska medel än det nuvarande systemet, men inte alls av den omfattning som universitetsoch högskoleämbetet och Barbro Nilsson antyder. Detta är också ett svar på den fråga som Birger Hagård ställde i går när han undrade varför folkpartiet inte har anslutit sig till moderaternas reservation. Jag är litet förvånad över att moderaterna har velat ha ett så rakt beslut i denna fråga redan nu när de inte har varit beredda att anvisa de ekonomiska medel som skulle krävas. Jag beklagar att socialdemokraterna, vilket jag också var inne på i går, inte är beredda att slå in på en väg som statsminister Palme antydde när han utnämnde Lennart Bodström till utbildningsminister, där man tillsammans med oppositionen skulle kunna skapa en mindre byråkratisk högskola.

Herr talman! Med anledning av vad Barbro Nilsson sade vill jag göra några förtydliganden. Som jag underströk i går vill vi ha en mellanexamen, en specialistexamen som inte är en etappexamen. Som framgår av högskoleförordningen är de licenciatexamina som nu kan avläggas enbart etapper inom forskarutbildningens ram. Det är detta som vi vill ändra på. Varför räcker det då inte med en påbyggnadslinje eller en påbyggnadsutbildning? Jo, av det enkla skälet att en påbyggnadsutbildning fortfarande befinner sig på grundutbildningsnivån. Vi eftersträvar en mellanexamen som ligger på en högre nivå och som har en annan kvalitet, något som kan uppnås endast efter åtminstone ett par års studier efter avslutad grundutbildning.

Herr talman! Det måste vara ganska uppenbart vid det här laget att linjesystemet som det fungerar i dag har blivit ganska tungrott och stelbent. Det kan många gånger av studenterna upplevas som en tvångströja, utan att detta egentligen är nödvändigt. Vi stod bakom införandet av det nuvarande linjesystemet, men vi tycker likafullt att man nu efter tio år bör utvärdera det och försöka finna former som gör att utbildningen skall kunna fungera på ett mer flexibelt sätt och ge studenterna större frihet. Vi framförde detta förslag i våras. Det avslogs av socialdemokrater och vpk-are. Vi för nu fram det igen och möts av samma inställning. Barbro Nilsson har här försökt att argumentera för ett avslag. Jag måste säga att socialdemokraternas stelbenthet på den här punkten förvånar mig litet grand. Vårt krav på en utvärdering och på att man skall arbeta för att få till stånd en större flexibilitet och frihet är ganska naturligt, och det borde vara möjligt även för majoriteten att ställa sig bakom detta krav.

Herr talman! Barbro Nilssons försvar för kårobligatoriet tycker jag inte verkade alltför entusiastiskt och engagerat, och jag kan verkligen förstå henne. Det som hon anförde som argument mot att t.ex. stat och kommun får möjlighet och skyldighet att ta över vissa av studentkårernas sociala uppgifter kan faktiskt inte vara något större problem. Och visst är vi i vpk, Barbro Nilsson, med på att anslå medel till detta. Barbro Nilsson nämnde vidare inte den kärnfråga som jag tog upp i natt. Anledningen är kanske att vi var ganska trötta vid det laget. Min kärnfråga var: Hur stämmer kårobligatoriet, denna kollektivanslutning, med demokratins grundprinciper? Jag anförde ett mycket konkret exempel från studentkåren i Umeå, där alla studenter är kårmedlemmar. Ledningen för denna var vald i demokratisk ordning, och man hade också ett fullmäktige, som hade beslutat om ett anslag på, som jag vill minnas, 3 000 kr. till de strejkande brittiska gruvarbetarna. En liten grupp av studenter, som av politiska skäl reagerade mot beslutet, kunde då vända sig till en statlig myndighet och göra gällande att det i fullt demokratisk ordning fattade beslutet inte var lämpligt och att studentkårer inte får agera på detta sätt. Den statliga myndigheten, universitetsoch högskoleämbetet, kunde då riva upp detta beslut. Under sådana förhållanden blir demokratin en fars. Exemplet belyser att kollektivanslutningen inte stämmer överens med demokratins principer och ideal. Därför yrkar vpk, i konsekvens med sin generella inställning mot kollektivanslutning, t.ex. när det gäller kyrkan och när det gäller politiska partier, att kårobligatoriet skall avskaffas. Jag fick en fråga av Lars Leijonborg om vpk:s syn på de s.k. fria zonerna inom högskolan. Den frågan får vi väl tillfälle att återkomma till när nästa betänkande kommer upp till behandling. I det här ärendet handlar det inte om några sådana detaljer, utan här handlar det om hela högskoleoch universitetssystemets frihet i en situation då näringslivet och privata kapitalintressen håller på att sluka våra universitet och högskolor. Detta skall vi återkomma till om en liten stund.
Herr talman! Jag vill ta upp den senaste frågan först, alltså den som Bo Hammar aktualiserade. Han uttalade också i går kväll att han är emot all kollektiv anslutning, men han har ju samtidigt inte presenterat någon annan bra lösning. Jag hade ingen anledning att ta upp det som Bo Hammar påstår vara kärnfrågan. Reservationen handlar ändock om obligatorisk anslutning eller inte till kåren. Inom ramen för den frågan ryms inte något ställningstagande till ett enskilt fall som har inträffat vid Umeåkåren. Om en lösning är att vältra över uppgifterna och kostnaderna på stat och kommun, måste vi samtidigt också vara beredda att ta konsekvenserna av detta. Pär Granstedt säger att linjesystemet kan upplevas som en tvångströja, och det gäller väl alla de regleringar som finns beträffande antal platser, begränsningar i studiemedel, etc. Ni i centern har ju i reservationen utvidgat kraven jämfört med vad som egentligen sades i själva motionen. I reservationen begärs nämligen också en utvärdering av linjesystemet. Som vi känner till pågår en översyn av anslagssystemet och en översyn av reglerna för tillträde till högskolan. Vi måste faktiskt avvakta dessa utredningar. Varför, Lars Leijonborg, fattade man här i riksdagen beslutet att i fortsättningen inte ha fritt tillträde till något ämnesområde inom högskolan? Jo, det berodde på att kvaliteten på utbildningen urholkades på grund av att anslagen per studieplats blev för knappa. Själva undervisningen blev lidande av detta, och därför måste man sätta en övre gräns för antalet studerande. Också UHÄ har inför årets anslagsframställning gjort bedömningen att det inte går att öppna dörrarna, även om man vill vara generös och låta så många som möjligt ta del av högskoleundervisningen. Nej, det är precis som vi skriver i betänkandet, att det fria tillträdet ”inneburit en urholkning av utbildningens kvalitet eftersom anslagen per årsstudieplats successivt minskat”. Birger Hagård har tillsammans med sina partikamrater skrivit en reservation som gäller mellanexamen. Frågan om mellanexamen fanns också med när den forskningspolitiska propositionen behandlades. Det är svårt att förstå vart Birger Hagård egentligen vill komma, och vad det är i utbildningsväg som han saknar. Han har inte kunnat ge någon direkt förklaring till att önskemålet om den utbildning och den examen som han och hans medreservanter avser inte kan tillgodoses inom ramen för påbyggnadsutbildningarna.
Herr talman! Jag tror inte att det behöver vara så märkvärdigt och svårt att avskaffa kårobligatoriet. När det gäller de sociala uppgifter som i dag åvilar studentkårerna borde det inte vara så orimligt att stat och kommun tar samma ansvar här som när det gäller andra medborgargrupper och tar över de uppgifterna. Vidare har studentkårerna också vissa fackliga uppgifter, och det är naturligt att fackliga organisationer sysslar med dem. Sedan skall vi ha studentkårer med frivilligt medlemskap, där demokratin får gälla och blomstra. Då kan dessa studentkårer besluta att exempelvis använda en internationell fond för att anslå ett antal tusen kronor för att visa solidaritet med strejkande brittiska gruvarbetare utan att en statlig myndighet griper in och säger: Det här beslutet — som ni har fattat i demokratisk ordning — river vi upp. Då blir demokratin en fars. Jag tycker faktiskt att det är angeläget att de som studerar på universitet och högskolor verkligen får uppleva demokrati — demokratiska diskussioner och demokratiskt beslutsfattande — och att det inte finns byråkratiska statliga instanser som kan upphäva alla majoritetsbeslut.
Herr talman! Barbro Nilsson säger att vi måste avvakta utredningsarbetet om högskoleväsendets styroch anslagssystem innan vi kan utvärdera linjesystemet och försöka få till stånd ett friare och smidigare system. Det tycker jag luktar svepskäl på långt håll. Linjesystemet är faktiskt en mycket viktig del av högskolans styroch anslagssystem. Vad vi har föreslagit i reservationen är att man skall ta upp linjesystemet i utredningsarbetet — det är egentligen mycket naturligt, och det är förvånansvärt, tycker jag, att socialdemokraterna inte har kunnat ställa upp på det.
Herr talman! Det bör i historieskrivningen inte råda någon oklarhet om vad som hände när den fria sektorn avskaffades. Den dåvarande folkpartiregeringen ville ha kvar den fria sektorn, och var beredd att anvisa de extra medel som det skulle ha krävt. Socialdemokraterna ville avskaffa den och hävdade att den fria sektorn innebar en kvalitetssänkning. Bland de många som stödde folkpartiets linje fanns t.ex. Sveriges Förenade Studentkårer. Om det är några som har anledning att se till kvaliteten i utbildningen är det väl just de! Sedan håller jag med Pär Granstedt om att det vore värdefullt, när det nu kommer översyner av de här områdena, om riksdagen uttalade en politisk vilja att översynerna skall syfta till återinförande av ett friare tillträde. Men den politiska viljeyttringen vill socialdemokraterna inte göra.
Prot. 1985/86:33 Herr talman! Barbro Nilsson förstår fortfarande inte, säger hon, varför vi — 21 november 1985 vill ha en speciell mellanexamen, en specialistexamen. Låt mig då sammanfatta det. Högskolefrågor För det första: Det finns behov av en mellanexamen bland ingenjörer, tekniker, administratörer och också bland personer som skall sysselsättas som gymnasielärare. För det andra: Den mellanexamen som nu finns är enbart en etapp i forskarutbildningen, och här behövs alltså en examen som inte nödvändigtvis utgör en etapp i forskarutbildningen. För det tredje: Detta kan icke tillgodoses genom en påbyggnadsutbildning av ordinärt slag, eftersom denna påbyggnadsutbildning ligger på en alltför låg nivå. Den behöver alltså ligga på en högre nivå. Detta är skälen till att vi behöver en mellanexamen, en specialistexamen, här i landet.
Herr talman! Jag har inte för avsikt, Bo Hammar, att beröra frågan om upphävandet av ett kårbeslut i Umeå, för det hör inte till reservationen. Reservationen avser om vi skall ha obligatorisk anslutning av de studerande till kår eller inte. Jag anser att det inte har framförts någonting nytt i frågan om vilka som — utan att man vältrar över kostnader på stat och kommun — skall stå för de åtgärder i socialt och fackligt avseende, till förmån för de studerande, som kåren nu svarar för. Detta har diskuterats vid flera tillfällen, och i väntan på att ni själva presenterar en godtagbar lösning måste som sagt både motionen och reservationen avslås. Jag är inte ensam om, Birger Hagård, att inte förstå vad det är som fattas i examensväg, utan det gäller hela min grupp och flera andra i utskottet. Det finns påbyggnadslinjer som är avsedda att svara mot ett direkt behov på arbetsmarknaden. Utbildningen för de uppgifter i samhället som Birger Hagård nämner bör alltså kunna hitta formen i redan befintliga linjer. Det framgår också av kommentarer som UHÄ gör att man står mycket nära arbetsmarknaden. Man är känslig för arbetsmarknadens behov och är beredd att erbjuda sådana utbildningar som arbetsmarknaden behöver. Det säger utskottsmajoriteten också mycket tydligt på s. 8 i betänkandet. Till Pär Granstedt vill jag säga att vi skall avvakta översynen av linjesystemet för att se om det finns förbättringar att göra. Permanent kan ju aldrig ett system få vara, utan omständigheterna i samhället skall kunna medverka till att vi gör förändringar. Jag kan inte hålla med Lars Leijonborg om att en sådan översyn skall innebära att just hans önskemål tillgodoses, utan det är ju det allmänna underlaget för den översynen som måste ge riktmärket för vad ett eventuellt nytt förslag kan innehålla.

Herr talman! Den proposition som regeringen lagt fram om uppdragsutbildning är i mångt och mycket en bra proposition. Det finns i princip inte så förfärligt mycket att invända mot den, men det finns några skönhetsfläckar när det gäller den tekniska utformningen, som jag skall be att få återkomma till. I själva verket är det inte något nytt som i egentlig mening föreslås. Vad man nu gör är att man reglerar förhållanden som är kända sedan lång tid tillbaka. Vi har alltså redan en stor erfarenhet av uppdragsutbildning vid våra universitet och högskolor. Det gäller utbildning för företag, för myndigheter inom den offentliga förvaltningen och organisationsutbildning. Det är rätt naturligt att man tar till vara den stora kompetens som finns vid våra universitet och högskolor. I själva verket skulle man kunna våga påståendet att i synnerhet alla mindre högskolor här i landet är mer eller mindre involverade i, och också mer eller mindre beroende av, bl.a. uppdragsutbildning för att kunna fungera som regionala enheter. De områden där högskolorna och universiteten kan serva är i allmänhet konsultverksamhet, forskning men också utbildning. Nu har det hysts vissa farhågor mot uppdragsutbildningen. När vi från utbildningsutskottet var i Växjö häromdagen möttes vi av, visserligen mycket milda, studentdemonstranter som lämnade över skrivelser. Vad är det då som tas upp i dessa sammanhang? Jo, studenterna säger att det blir mindre lärarkraft för deras utbildning. Det finns i och för sig ingen som helst anledning att tro detta, utan tvärtom gör uppdragsutbildningen det möjligt att ha en större stab av kompetenta universitetslärare än vad som annars skulle vara fallet. Självfallet finns det ingen som helst anledning att tro att just studenterna på något sätt skulle få mindre lärarkrafter. Ett annat argument som anfördes var att institutionerna blir beroende av, som det heter, näringslivets pengar, vilket i dåliga tider kan bli kännbart. Det finns risk för att institutionerna skriver usla avtal. Det kan ligga någonting i den kritiken. Men vi skall vara medvetna om att det inte alls är näringslivets pengar som är involverade här, utan det gäller minst lika mycket förvaltningar, myndigheter och organisationer av olika slag, något som jag varit inne på förut. Givetvis gäller det att se till att inte institutionerna blir så beroende att de inte kan fullgöra sina uppgifter. En tredje punkt togs upp av studenterna. Man säger: Det blir svårare för oss att få arbete. Det kan jag inte förstå. Snarare är det tvärtom, av det enkla skälet att studenter, forskarstuderande och andra här får en möjlighet att på ett tidigt stadium få kontakt med den praktiska verkligheten och på det sättet också bättre kan förbereda sig för sina framtida yrkesroller. En fjärde kritisk punkt som togs upp är att antagningssystemet skulle sättas ur funktion. Nej, det gör det inte alls — även om det inte skulle vara så dumt att få en ändring på det vansinniga antagningssystem som vi nu har. Men vi får hoppas att tillträdesutredningen blir i varje fall ett steg på vägen. Uppdragsutbildningen är ju ingenting som på något sätt kommer att inkräkta på den vanliga undervisningen. Till sist säger studenterna i sin kritik att det finns en risk för att den akademiska utbildningen ersätts av yrkesutbildning. Det är knappast någon som helst risk för det, eftersom uppdragsutbildningen inte kommer att blandas samman med den reguljära utbildningen. Dessutom: skall man kritisera den nuvarande utbildningen på någon punkt så skulle det vara just för att vi har detta rigida linjesystem, som i sig är avsett att vara en många gånger icke alltför god yrkesutbildning. Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna säga: Visst kan det finnas vissa risker. Man måste ha ögonen öppna och noga följa vad som händer på uppdragsutbildningens område, men riskerna finns redan i dag. Det är alltså inte så förfärligt mycket nytt som kommer in i detta sammanhang. Reservationerna har framför allt tagit sikte på att man i propositionen vill undanta de allmänna linjerna från sådan här uppdragsutbildning. Man skulle alltså inte kunna ordna en sådan linjeutbildning om ett företag, en organisation eller en myndighet vill det. Varför inte det då? Jag ser detta bara som ett utslag av byråkratiskt kineseri. Det finns ingen anledning att göra denna inskränkning. Jag tror inte det blir så vanligt förekommande, men om några skulle vilja ha en utbildning av den här karaktären, så låt dem gärna få det! Det finns alltså ingen anledning att ha dessa undantag. Därför bör man i detta hänseende bifalla reservationerna 1 och 3, och jag yrkar bifall till dem. Men, herr talman, jag vill också i princip yrka bifall till propositionen och till utskottets betänkande som sådant.

Herr talman! ”Sälj inte ut högskolan” — det är rubriken på ett flygblad som delades ut i går utanför riksdagshuset. Bakom flygbladet står studentkåren på Helsingforss universitet och studentkåren i Växjö, och förmodligen många andra studenter. Det handlar om uppdragsutbildningen. Vi i vpk delar studentkårernas farhågor. Det finns redan i dag möjligheter för företag, offentliga myndigheter och organisationer att anlita högskolan för uppdragsutbildning. Det viktiga är att se till att högskolans ordinarie verksamhet inte drabbas av detta, säger studentkårerna. Vi fruktar att den proposition som nu behandlas ytterligare kommer att stärka enskilda intressen och försvåra högskolans långsiktiga verksamhet för utbildning och forskning. Propositionen om forskares rätt att ha bisysslor, vilken skall behandlas senare, kan innebära nya steg i samma riktning. Vpk har under utskottsbehandlingen av frågan om uppdragsutbildning framhållit att det här systemet kan komma att leda till att den högre utbildningen görs beroende av näringslivet och privata kapitalintressen. Därför är det ytterst angeläget, har vi sagt, att det sker en kontinuerlig uppföljning och ett noggrant studium av uppdragsutbildningens omfattning och konsekvenser. Med oro ser vi att det sker ett sammanväxande mellan högskolorna och näringslivet. Snart har vi nästan 100 olika institutioner och stiftelser som organ för denna samverkan. Högskolan utarmas ekonomiskt samtidigt som storbolagen sitter på enorma vinster. Förnyelsefonderna kommer här också in i bilden. Högskolan kan, som studentkårerna säger, hamna i valet mellan anpassning till enskilda intressen och självständighet till döds. Industrin går bl.a. in i de tekniska högskolorna för att klara deras standard. Intresset för antikens historia eller latinska språket torde vara mer begränsat. Herr talman! I USA kan vi närmare studera vart den här utvecklingen kan barka hän. Där har redan ett femtontal privata högskolor uppstått vilka fått samhälleligt godkännande. T. o. m. på mycket välrenommerade universitet kräver nu privata företag att få utse professorer som ett tack för industrins finansiella stöd. Vi är långt ifrån den situationen här i Sverige, men det är som bekant lättare att stämma i bäcken än i ån. Det går naturligtvis inte att säga ett idiotnej till all uppdragsutbildning, och det menar vi i vpk inte att man skall göra. Det vore inte heller bra. Men det finns all anledning att skärpa restriktioner och förbehåll, och det är också avsikten med vpk:s reservation i den här frågan. Jag vill än en gång instämma i studenternas paroller: ”Nej till uppdragsutbildning på näringslivets villkor! Ge högskolan resurser inom statsbudgeten!” Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2.
Herr talman! De synpunkter som framförts här från talarstolen tidigare, från moderat sida och delvis från vpk, samt det utskottsbetänkande som föreligger pekar på att det råder en rätt stor enighet om att man skall kunna ordna uppdragsutbildning inom såväl högskolorna som gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Jag tror att man redan från början kan göra klart att de farhågor som studenterna för fram inte föreligger med den skrivning som finns i utskottsbetänkandet och i propositionen. Där avdelas klart var uppgifterna ligger. I betänkandet och i propositionen sägs att skolornas roll är att erbjuda uppdragsutbildning som är av kortare art, som är företagsanpassad, som är en vidareoch fortbildning. Avsikten är inte — och på den punkten vill jag klart markera ett avståndstagande från moderaternas linjer — att öppna de allmänna linjerna. I så fall kunde det bli en konkurrens för de traditionella sökandena. Det är viktigt att man här markerar skillnaden. Högskolans uppgifter på den här punkten är att erbjuda dem som vill ha en allmän, bred utbildning möjligheter att även i fortsättningen komma in. Uppdragsutbildning är knuten till fortbildning eller vidareutbildning som företagen i samråd med högskolan kan anordna. Det gäller alltså att utnyttja de resurser som finns inom högskolan, inom samhället totalt. Det gäller såväl inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen som inom högskolan. Med det förslag som föreligger från utskottet finns det alltså ingen risk för det som studentkåren har påtalat. Skulle någon sådan risk visa sig är vi villiga att titta på detta i fortsättningen. Herr talman! Jag tänker inte fortsätta längre, eftersom tiden är knapp. Jag vill nu bara yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de två reservationerna.

Herr talman! Det blir allt vanligare med samarbete mellan utbildningsväsendet och näringslivet. Det sker i olika former. Vid den studieresa som Birger Hagård nämnde att utbildningsutskottet tidigare i veckan gjorde till Kronobergs län fick vi flera exempel på hur detta samarbete, som berör både gymnasieskola och högskola, kan gå till. Dessa tendenser märks också i de ärenden som vi skall behandla här i riksdagen. Ett exempel är den proposition om uppdragsutbildning som vi i dag talar om. Just nu behandlas också i utbildningsutskottet en proposition om vidgade möjligheter för högskoleanställda att ha bisysslor, t.ex. som forskare i näringslivet. Detta är en intressant utveckling. Personligen är jag förvånad över att den inte har uppmärksammats i debatten ännu mer. För socialdemokraternas del innebär det ju odiskutabelt en attitydförändring om man jämför med läget för några år sedan. Att rektorer och skolchefer skall bli ett slags verkställande direktörer som skall ge sig ut på marknaden och sälja sina utbildningstjänster är naturligtvis en ny situation. Jag tror att den rymmer en del risker. Som vi har hört har några studentkårer sent omsider pekat på risken att den egentliga utbildning en, den primära utbildningen, eftersätts och att institutionerna blir så beroende av näringslivets pengar att deras självständighet undergrävs. Jag anser att man skall erkänna att dessa risker föreligger, men vi har en lång väg att gå, innan vi kommer dithän att vi passerar gränsen till det olämpliga. I många avseenden ligger utvecklingen helt i linje med vad folkpartiet anser. Vi vill ha ett samspel mellan den offentliga sektorn och den privata, inte minst på utbildningsområdet. Vi vill att befintliga resurser skall utnyttjas samhällsekonomiskt rationellt. Vi har därför sagt ja till denna proposition, som egentligen innebär att den verksamhet som redan finns blir lagligt reglerad. Jag tror att det är mycket viktigt att vi sätter in denna proposition i ett helt annat sammanhang, att vi ser den i ett helt annat perspektiv, nämligen det samhällsekonomiska. Bakgrunden är, vill jag påstå, att socialdemokraterna nu också insett att den offentliga sektorn måste spara. Just i dessa dagar pågår en dragkamp om resurserna till utbildningsområdet mellan finansdepartementet och utbildningsdepartementet. Till de sparkrav som drabbar alla departement kommer att elevkullarna sjunker, vilket gör att hundratals skolor och tusentals lärartjänster egentligen inte skulle behövas för de traditionella utbildningsuppgifterna. I denna situation har det växt fram en strategi som går ut på att skapa utrymme för nya utbildningstjänster, som det offentliga utbildningsväsendet kan få betalt för på annat sätt än via skatten. Inrättandet av förnyelsefonderna var det första steget. I stället för att lita på att företagen själva tillsammans med sina anställda bäst kan avgöra hur de pengar man tjänar in skall användas, dras pengarna in till centrala fonder och öronmärks för vissa ändamål. Nästa steg är att man på skolor och högskolor, bl.a. till följd av den proposition vi nu behandlar, vässar klorna för att kunna vara med och konkurrera om den marknad som förnyelsefonderna fått att växa dramatiskt. Det som är anmärkningsvärt med denna proposition och med inläggen i debatten är att det inte har nämnts att det på det område som man här ger sig in på redan i dag finns verksamheter och andra utbildningsanordnare. En mängd företag, för att ta ett enda exempel ur högen, ger utbildning på dataområdet, som är ett av de områden som har angetts som tänkbara för uppdragsutbildning. Vi tror att behovet av den typ av utbildningstjänster som det här ofta är fråga om i många fall kan tillgodoses bättre av andra utbildningsanordnare än offentliga. När det finns andra utbildningsanordnare på marknaden uppstår en konkurrenssituation. Som liberaler har vi naturligtvis ingenting emot konkurrens, men det skall vara rättvis sådan. Tyvärr finns det alltför många exempel från kommuner, landsting och stat som visar att konkurrenssituationen i sådana här fall ofta förrycks. Det är så lätt att fördela kostnaderna mellan den skattefinansierade delen av verksamheten och den beställarfinansierade så, att den offert som den offentliga utbildningsanordnaren kan lägga blir mycket förmånlig och därmed slår ut de privata och andra alternativ som kan finnas. Om konkurrensen på det sättet blir förryckt är det inte alls säkert att den lösning man till sist väljer för att täcka det aktuella utbildningsbeho vet är den ur samhällsekonomisk synvinkel bästa. Att propositionen medvetet förtiger detta är inte förvånande. Men det finns bland en del borgerliga politiker i stat och kommun en förvånande omedvetenhet om att detta kan slå undan benen på privata företag, studieförbund och andra utbildningsanordnare. Partier som i likhet med folkpartiet gått till val med löften om att bryta upp monopol och skapa alternativ till den offentliga sektorns serviceutbud skall ha klart för sig att uppdragsutbildning innebär att det offentliga utbildningsväsendet går in på områden där vi hittills inte har haft någon offentlig verksamhet. Jag har velat fästa uppmärksamheten på detta, eftersom jag tror att vi kommer att få uppleva att liknande förhållanden uppstår på många andra områden när de ekonomiska villkoren för den offentliga sektorn blir ännu kärvare. Låt mig sluta med en förhoppning: Folkpartiet har tyckt att det är rimligt att medverka till att verksamheten med uppdragsutbildning ges en reglering i lag, och vi säger därför ja till propositionen. Jag önskar att en sådan öppenhet som vi därmed visar i fråga om uppdragsutbildningen också skall prägla t.ex. socialdemokraternas attityd när det läggs fram förslag om alternativ till offentlig verksamhet och krav på att statliga och kommunala monopol skall brytas. Någon sådan öppenhet har vi hittills inte sett särskilt mycket av.

Herr talman! Det är uppenbart att uppdragsutbildningen kan innebära mycket positivt både för beställarna, som får tillgång till den viktiga resurs och kompetens som finns inom det offentliga utbildningsväsendet, och för det offentliga utbildningsväsendet, som kan få en breddad resursbas. Gymnasieskolor och högskolor kommer att kunna behålla kompetenta lärare som de annars, med ett krympande elevunderlag, hade kunnat få svårt att finna arbetsuppgifter för. De kommer kanske t.o.m. att kunna knyta krafter till sig som de annars inte hade haft tillgång till. Uppdragsutbildningen innebär också att gymnasieskolor och högskolor kan skaffa sig en utrustningsstandard som de annars inte skulle ha haft råd med. Det är alltså helt klart att det ligger många värden i systemet med uppdragsutbildning, värden som man bör ta till vara. Jag vill särskilt peka på de mindre högskolorna, som jag tror kommer att kunna få en mycket betydelsefull utökad resursbas genom uppdragsutbildningen. Förslaget är emellertid inte helt okontroversiellt. Det har föranlett en del diskussioner både från studenthåll och från lärarhåll. När det gäller de farhågor som framförts från fackligt håll har utskottet genom ett utskottsinitiativ tillgodosett önskemålet om att man skall kunna räkna in uppdragsutbildning i statligt reglerade lärartjänster. Detta har inte påpekats tidigare i debatten, men jag tycker att det är viktigt att understryka att utskottet har tillgodosett detta önskemål genom ett utskottsinitiativ. Studerandeorganisationerna har uttryckt farhågor för en annan sak, nämligen att uppdragsutbildningen skulle bli alltför dominerande och innebära en konkurrens gentemot den reguljära utbildningen. I likhet med en del tidigare talare i debatten anser jag att detta är farhågor som vi skall ta på allvar. När vi genomför uppdragsutbildningen ute på de olika högskolorna och i ungdomsskolan är det mycket viktigt att vi är medvetna om att dessa problem kan uppstå. Det är viktigt att vi ser till att uppdragsutbildningen får full kostnadstäckning, dvs. att beställarna verkligen tillför skolväsendet och högskoleväsendet resurser motsvarande dem de tar i anspråk. Det är viktigt att utbildningsanordnarna, skolorna och högskolorna, alltid är medvetna om att den reguljära utbildningen måste komma i första rummet, att det är den som är den centrala uppgiften, och att uppdragsutbildningen alltid måste vara den sekundära, den som kommer i andra hand. Det finns en reservation fogad till betänkandet som innebär att man också skulle kunna ta med allmänna utbildningslinjer som uppdragsutbildning på högskolan. Om den reservationen skulle vinna bifall, skulle de nämnda farhågorna naturligtvis bli mer berättigade. Företagen kunde då så att säga köpa in platser på den reguljära utbildningen genom allmänna utbildningslinjer utan att behöva tillämpa vanliga tillträdesbestämmelser. Det skulle också kunna innebära att arbetsmarknaden för dem som går på de reguljära utbildningarna försämrades genom att företagen i egen regi förser sig med den utbildade arbetskraft de vill ha. Just mot denna bakgrund tror jag att det är viktigt att vi avvisar det moderata förslaget på den punkten. Det är som sagt viktigt att uppdragsutbildningen genomförs på rätt sätt. Jag ser det som naturligt att utbildningsmyndigheterna, UHÄ och skolöverstyrelsen, följer utvecklingen mycket noggrant och att regeringen återkommer till riksdagen med modifieringar, om det skulle visa sig att några av de farhågor som uttryckts i debatten besannas. På det hela taget tror jag, som jag redan sagt, att uppdragsutbildning kan innebära mycket positivt såväl för skolan och högskolan som för beställarna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.